Herr talman! Herr Sörenson har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han vill lämna en översiktlig redogörelse för hur avslutningen för avgångsklasserna i gymnasierna innevarande vårtermin ter sig tidsmässigt samt om han vill medverka till att en spridning av tiden för avslutningsdagarna gällande för avgångsklasserna i gymnasierna kommer till stånd. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Enligt skolstadgan bör läsåret börja i augusti och sluta senast i juni. Det är skolstyrelsen i kommunen som inom denna ram fastställer när respektive termin börjar och slutar. Om det behövs med hänsyn till de manliga elevernas värnpliktstjänstgöring, får undervisningen i årskurserna 3 och 4 i gymnasiet och i årskurs 2 i fackskolan avslutas högst två veckor tidigare. Jag vill också erinra om att skolöverstyrelsen utfärdat ytterligare anvisningar härom till skolstyrelserna. Dessa anvisningar har publicerats i Aktuellt från skolöverstyrelsen. Några ytterligare åtgärder är jag ej beredd att vidta.

Herr talman! Jag skall försöka att i någon mån besvara herr Sörensons många frågor i anledning av mitt svar på interpellationen. Låt mig först beklaga att det inte bedömdes vara möjligt att för rimliga kostnader och ansträngningar verkställa en översyn av de former för skolårets avslutning som tillämpas i olika kommuner. Av det skälet kunde jag inte ge något egentligt svar på herr Sörensons första fråga.

Svaret är, herr Sörenson, att skolan och skolundervisningen betraktas som en förmån, vilken skall utnyttjas. De kvarvarande eleverna kan säkert ha glädje av att under de återstående 14 dagarna bedriva studier i en litet mer avslappad takt, eftersom betygssättningen är klar. Vad beträffar avslutningsceremonierna anser jag för min del att de ordningsproblem som kan uppkomma och som herr Sörenson talar så mycket om säkerligen klaras av ordningsmakten. Det finns ingen anledning för vare sig riksdagen eller regeringen att bekymra sig därom. Herr Sörenson frågade vidare — det är en svårare fråga — om det finns någon möjlighet att sprida ut avslutningsdagarna. Där får jag hänvisa till vad som gäller enligt skolstadgan och enligt skolöverstyrelsens bestämmelser i Aktuellt från början av februari i år.

Det ankommer inte på mig att närmare tolka bestämmelserna på denna punkt, utan det ankommer på skolstyrelserna att göra denna tolkning. Jag kan bara erinra om de bestämmelser som gäller. Jag förmodar att de skolstyrelser som herr Sörenson avser tar kontakt med skolöverstyrelsen och resonerar med den om det problem som herr Sörenson här har rest. Jag upprepar att jag inte vill tolka dessa bestämmelser i detalj. Herr Sörenson frågar mig om man kan bryta den gamla tradition som har samband med det hittillsvarande studentexamensfirandet. Varken regering eller riksdag har någonsin tidigare lagt sig i den frågan. Det finns ingen anledning för oss att lägga oss i den nu heller. Om det är så att man vill skapa någon ny tradition eller upprätthålla gamla traditioner så är det elevernas, föräldrarnas och eventuellt lärarnas sak att pröva den frågan. Om det är önskvärt att bibehålla, ändra eller avbryta dessa traditioner må vara vars och ens sak att bedöma. Det finns ingen anledning för oss att diskutera den saken här i kammaren. Den sista frågan, som delvis har samband med den näst sista, gällde om det inte skulle vara möjligt att ge eleverna några dagars befrielse från skolan — jag förmodar för att lättare kunna genomföra fester. Jag vill erinra om att de bestämmelser som gäller på denna punkt innebär att det antingen är skolstyrelsen eller skolledaren som har möjlighet att i det enskilda fallet medge befrielse från undervisningen under någon eller några dagar. Några andra möjligheter torde inte föreligga.

Herr talman! Det är klart att det står herr Sörenson fritt att tolka vad jag sade så som han finner lämpligt. Men jag angav vilken regel som gäller, nämligen att tiden för avslutning som fastställs av kommunen är en dag.

Vidare sade jag bara att jag inte ville gå in på frågan huruvida man skall kunna tolka den bestämmelsen på sådant sätt att avslutningsdag skall kunna bli fler dagar. Jag tyckte att det var ganska klart vilken tolkning i varje fall jag gjorde beträffande en sådan möjlighet. Jag uppmanade dem som är utomordentligt osäkra på denna punkt att ta kontakt med skolöverstyrelsen om tolkningen av de här bestämmelserna.

Herr talman! Enligt sjukvårdslagens fjärde paragraf skall landstingskommun vara indelad i läkardistrikt för öppen vård. Ifrågavarande provinsialläkardistriktsindelning fastställes av socialstyrelsen på förslag av sjukvårdsstyrelsen, varom stadgas i 2 8 sjukvårdsstadgan. Inom Torps läkardistrikt blir 7000 människor, som för närvarande har förmånen av läkarstationer i Fränsta och Torpshammar, genom beslutet om ändring av läkardistriktsindelningen hänvisade till läkarstation i Ånge. Med stöd av vad ovan anförts och med hänsyn till vikten av fasta principer i fråga om beslutsfattandet i här avsett slag av ärenden hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för socialdepartementet få framställa följande frågor. 1. Har Kungl. Maj:t med stöd av sjukvårdslagens 36 § givit sådana delegationsbemyndiganden att beslut om ändrad läkardistriktsindelning är möjlig utan sjukvårdsstyrelses förslag? 2. Om sådana befogenheter inte givits, är socialministern beredd att rekommendera åtgärder som tryggar fortsatt lekmannainflytande i hithörande frågor?

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande har folkpartiets, centerpartiets och moderata samlingspartiets representanter i utskottet fogat en blank reservation, till vilken jag vill knyta några reflexioner. Utskottet understryker i sitt betänkande att det alltjämt vidhåller sin tidigare uttalade uppfattning att försäljningsskatten på guldsmedsvaror och pälsvaruskatten bör prioriteras i fråga om avskaffandet av punktskatterna. Reservanterna har givetvis samma uppfattning. Utskottet noterar också, att frågan bör upptagas till förnyad bebandling, när kompensation för uppkommande skattebortfall kan garanteras. Försäljningsskatten på guldsmedsvaror inbringar för närvarande mellan 45 och 50 miljoner kronor om året till statsverket. Det borde inte behövas särskilt lång tid för regeringen att finna medel för att kompensera det skattebortfallet — om, nota bene, intresse föreligger. Och det borde det faktiskt göra, så mycket besvärligheter som denna skatt vållar. Utskottet gör sig sannerligen inte skyldigt till några överdrifter, när det konstaterar att »de besvärande konsekvenserna av dessa skatter är särskilt påtagliga». Besvärligheterna har inte heller minskat på senare år. Till tidigare konsekvenser med illegal handel, inköp av guldsmedsvaror för många miljoner kronor årligen vid turistresor i sydliga länder osv. kommer nu också ökningen av den olaga gränshandeln här i Norden. även Norge har nu — liksom tidigare Danmark — avskaffat lyxskatten på guldsmedsvaror.

Detta kostar svenska staten icke ringa belopp. Sverige går miste om mervärdeskatten för dessa inköp. Kontrolloch övervakningsåtgärderna kostar också statsverket betydande belopp. Lägger man härtill statens kostnader för administrering av försäljningsskatten och för inkassering av förfallna skattebelopp är det sannolikt att nettobortfallet vid skattens upphävande skulle avsevärt understiga de belopp skatten nu inbringar. Bevillningsutskottets ärade herr ordförande har gång efter annan försäkrat utskottet att man inte behöver genom skrivelser till Kungl. Maj:t göra rege ringen uppmärksam på vad utskottet anfört. Regeringen läser ändå vad utskottet sagt, anser herr Ericsson. Om så är fallet vill jag hoppas att det föreliggande betänkandet med dess prioritetsförklaring skall av regeringen läsas som en önskan att regeringen med det snaraste skapar förutsättningar för kompensation för det uppkommande skattebortfall, varom utskottet talar i sitt utlåtande. Kanske kan det rentav ske till nästa riksdag. Om så blir fal let — vilket man hoppas — så skulle ju motionärerna få sin önskan uppfylld. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman!

Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande, men jag vill instämma i den förhoppning som herr Lundström uttalat, nämligen att avvecklingen av dessa punktskatter skall ges den prioritet som utskottet omnämner i sitt yttrande.

Herr talman! De motioner som nu behandlas har tidigare år föranlett speciella yrkanden och motiverade reservationer medan de i år endast gett anledning till en blank reservation. Jag vågar väl tolka detta som ett uttryck för att vi börjar bli alltmer överens på denna punkt så till vida att vi alla i och för sig önskar att punktskatterna kunde avvecklas — en önskan som ju också utskottet under flera år framhållit i sina betänkanden. Men vi är samtidigt också överens om att vi inte har kunnat avstå från de skatteinkomster som punktskatterna ändå ger. Enligt mitt förmenande är det dessutom här fråga om punktskatter på varor som knappast kan anses vara absolut nödvändiga. Eftersom alternativet till dessa punktskatter enligt mångas uppfattning är en höjd mervärdeskatt anser utskottsmajoriteten att man i detta läge måste föredra att behålla punktskatterna. Jag skall, herr talman, inte förlänga debatten i onödan, eftersom alla argument har ventilerats ingående såväl i fjol som tidigare år. Jag ber att få tillstyrka bevillningsutskottets betänkande.
Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i denna debatt, eftersom jag många gånger tidigare här i kammaren framfört mina åsikter om punktskatterna. Jag har talat om hur fel det är att i ett modernt skattesystem ha kvar sådana företeelser som t.ex. skatten på guld och skatten på äkta mattor. Det var den närmast föregående talarens argumentation som gjorde att jag tog till orda för att säga något beträffande dessa skatter. I vårt land, ett modernt industriland med hög levnadsstandard, finns ett enormt utbud av varor av olika kategorier, från de mest oumbärliga till varor som är helt umbärliga och som kan betraktas som lyx. I detta enorma varuutbud finns i detaljhandelsledet två starkt avgränsade varuområden som vart och ett i och för sig är av utomordentligt liten betydelse för statens budget — jag undantar nu motorbranschen som har en beskattning av alldeles speciella skäl. Den ena varugruppen är äkta mattor, och beskatt Om slopande av vissa punktskatter ningen inbringar där omkring 7 miljoner kronor. Kan någon förklara varför just äkta mattor, som i huvudsak importeras från u-länderna, skall lyxbeskattas, medan andra varor av lika hög lyxkaraktär går fria? Den andra gruppen är guldsmedsbranschens varor. Varför skall varor av guld och silver betraktas som så utpräglade lyxvaror? Varför skall äkta mattor och guldsmedsartiklar vara de enda bland alla varor som i detaljistledet belastas med ett 25-procentigt extra skattepålägg? Det framstår för mig som en absurditet i ett modernt skattesystem att beskattningen används för att styra konsumtionen från vissa varuområden till andra konkurrerande varugrupper som för den enskilda människan är lika umbärliga. Det är felaktigt att som argument mot deras avskaffande tala om dessa skatters betydelse för budgeten.

Dessutom skulle en hel del av de inköp som svenska turister gör i exempelvis Norge, Danmark och Italien i stället göras här hemma, vilket skulle medföra att staten fick in större belopp i form av mervärdeskatt. Vidare skulle företagarna slippa administrativt krångel, varigenom de skulle få mera tid över till produktivt arbete. Jag vill även denna gång anföra ett argument för dessa skatters avskaffande som jag många gånger tidigare framfört i denna kammare.

Om han i stället väljer ett annat ma terial och låter försilvra den färdiga produkten = faller = skattebelastningen bort. Jag är glad åt den positiva skrivningen i utskottets betänkande och ställer inget yrkande. Jag anser det vara lönlöst, eftersom det inte finns någon reservation att yrka bifall till.

Herr talman! Jag vill bara säga några ord. Givetvis kan olika meningar föreligga om vad som är lyxkonsumtion och lyxvaror och vad som inte är det. Guldvaror, silvervaror och även äkta mattor kan enligt mitt förmenande i viss mån betraktas som lyxvaror. I varje fall kan de anses som sådana om man jämför dem med många av de varor som skulle beläggas med en högre mervärdeskatt, om vi skulle ta det som ett alternativ. Även om skatten på guldvaror endast inbringar 45—50 miljoner kronor, som herr Stefanson säger, är det en summa som är tillräckligt stor för att beaktas i ekonomiska sammanhang.

Herr talman! När beslut fattades om arbetsgivaravgiften förra året accepterade vi den i princip från oppositionens sida. Emellertid skedde detta inte utan tvekan, framför allt med tanke på att det var minst sagt ovisst vilka som i verkligheten skulle komma att få betala skatten i det långa loppet. Jag säger skatten, därför att det inte är fråga om någonting annat än en löneskatt, även om den kallas avgift. I en promemoria från finansdepartementets sekretariat för ekonomisk planering, vilken utgjorde bilaga till proposition nr 100 förra året, diskuterades arbetsgivaravgiftens verkningar på längre sikt. Författaren ansåg det »tänkbart men knappast påvisat att en sådan pålaga helt eller till största delen övervältras på löntagarna». Ännu har vi inte tillgång till facit. Arbetsgivaravgiften har ju bara utgått sedan årsskiftet. Om den försiktiga förutsägelsen i promemorian slår in och det blir löntagarna som till sist blir de som får betala — genom att utrymmet för löneökningar minskar — finns det ingen anledning att göra några undantag från skyldigheten att betala arbetsgivaravgift, utan den bör då vara helt generell. Men om det inte blir så, utan man inom näringslivet kan vältra avgiften framåt i stället, på konsumenterna — hur ställer det sig då för sådana verksamheter som inte har några konsumenter att vältra över avgiften på? Det är en del av det problemet som aktualiseras i den motion vi nu behandlar. I den föreslås att de kristna samfunden och andra ideella organisationer, som bygger sin verksamhet på frivilliga bidrag, skall befrias från arbetsgivaravgift. Bevillningsutskottet avstyrker motionen, men nio ledamöter från folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet har lämnat en blank reservation. De har därmed velat markera att de behjärtar motionens syfte men att de inte har något alternativ till utskottets förslag. Orsakerna till detta är två. Den ena är ovissheten om hur arbetsgivaravgiften kommer att verka på längre sikt i samhället som helhet — om det blir löntagarna som kommer att få betala den eller inte. Den frågan har jag nyss berört. Den andra orsaken är att det är mycket svårt att på ett tillfredsställande sätt avgränsa de skatteobjekt som skulle befrias. Det är därför som vi har stannat vid en blank reservation. Jag har, herr talman, inte något särskilt yrkande.

Herr talman! Jag kan i viss mån förstå herr Kilsmos bekymmer. Han kanske känner sig sviken inte minst av sina borgerliga kolleger i bevillningsutskottet. Många av dem tillhör ju också den kristna gruppen i riksdagen men har trots allt inte kunnat komma längre än till en blank reservation. Detta vittnar om svårigheten att göra undantag från skyldigheten att erlägga arbetsgivaravgift. Herr Kilsmo säger att de små belopp som det rör sig om — som han uttryckte det — naturligtvis inte kan äventyra den svenska industrins investeringar, och det gör de givetvis inte. Men arbetsgivaravgiften är av generell natur och drabbar alla arbetsgivare utan undantag. Stat och kommun har ju också skyldighet att erlägga arbetsgivaravgift, trots att man för deras del inte kan anföra det skälet att de har möjlighet att få skattekompensation genom befrielse från investeringsavgifter och annat i samband med sin verksamhet. Herr Kilsmo påstod vidare att utskottet skulle ha sagt att om man här skulle göra undantag kunde det finnas åtskilliga andra organisationer som i så fall kunde vara mera berättigade att bli befriade från arbetsgivaravgiften än de kristna församlingarna. Men, sade herr Kilsmo, utskottet talar inte om vilka dessa andra mer berättigade organisationer är. Jag vill understryka att utskottet ingalunda sagt vad herr Kilsmo här gör gällande. Utskottet anför att det finns de som skulle kunna vara lika berättigade som de kristna samfunden att få denna förmån. Man talar i detta sammanhang också om idrottsrörelsen och vissa andra organisationer. Men dessutom har vi de politiska organisationerna, som också är skyldiga att erlägga arbetsgivaravgift och som ju med precis samma motivering som den som herr Kilsmo här framför skulle kunna bli undantagna. Svårigheten här, herr Kilsmo, är att kunna skilja på vad som är inkomst som man får, som herr Kilsmo sade, via kollekthåven och vad som är inkomst av annan verksamhet. Såvitt jag vet bedriver inte minst Svenska missionsförbundet en omfattande förlagsverksamhet. Man säljer böcker Osv. Sedan beskrev herr Kilsmo mycket drastiskt hur skattmasen kommer, stoppar ner handen och tar sin del när kollekthåven gått runt i församlingskyrkan. Herr Kilsmo var indignerad över detta. Personligen har jag haft mycket nära kontakt med den frireligiösa rörelsen, eftersom min far under hela sitt liv var föreståndare för en frireligiös församling. Min sjuårige son går i söndagsskola i baptistförsamlingen där hemma. Han får naturligtvis med sig pengar att lägga i kollektbössan. Jag har mycket svårt, herr Kilsmo, att känna någon indignation över att eventuellt någon liten del av dessa pengar skulle kunna komma att drabbas av arbetsgivaravgift, därför att de kanske till obetydlig del används för att finansiera en pastors anställning i en församling. Jag har, herr Kilsmo, mycket svårt att här bli indignerad, trots att jag själv redan i vanlig ordning har betalat skatt på de pengar som min son får med sig till söndagsskolan. Jag yrkar, herr talman, bifall till bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall förvisso inte förhindra herr Kilsmo att vara indignerad, även om jag själv inte har kunnat bli det i detta sammanhang. När herr Kilsmo säger att jag medgivit att avdraget inte skulle äventyra industrins investeringar och att utskottet skrivit så, har han fel. Vad utskottet har sagt är nämligen att om man börjar plocka sönder vad som nu gäller för arbetsgivaravgiften kunde det äventyra hela syftet med arbetsgivaravgiften som sådan. Det är det som det är fråga om och inte industrins investeringar. Börjar man göra undantag i bestämmelserna för en sådan här generell avgift, rycker man undan grunden för dess generella verkan. Det är detta som utskottet för sin del har vänt sig emot. Reservanterna har också insett dessa svårigheter när de nöjt sig med att avge en blank reservation och att här anföra vissa synpunkter. Utskottet är i övrigt fullt enigt i sin bedömning av frågan. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets förslag. a) att direktiv finge utfärdas av innebörd, att frågan om vidgad avdragsrätt för forskningskostnader och frågan om rätt till skattefri avsättning till forskningsfonder ägnades särskild uppmärksamhet vid den översyn av dessa frågor som nu påginge genom särskild utredningsman,

Herr talman! Moderata samlingspartiet har i likhet med folkpartiet väckt en motion i denna fråga om rätt till avdrag vid beskattningen av företagens forskningskostnader. När det gäller att medge avdrag för sådana kostnader är praxis i vårt land mycket restriktiv. Bevillningsutskottets borgerliga minoritet tror helhjärtat på forskningens betydelse för vårt lands utveckling, och det säger sig även den socialdemokratiska majoriteten göra. Ofta har konstaterats att enighet föreligger på den punkten.

Regeringens propositioner i fjol på detta område utgjorde för övrigt en enda kärleksförklaring till forskning och produktutveckling. Jag noterar detta med glädje och tillfredsställelse. Det har emellertid tyvärr på beskatt ningsområdet stannat vid detta, trots att riksdagen redan 1959, jag tror enhälligt, antog en motion med innebörd att bidrag till vetenskaplig forskning skulle betraktas som avdragsgill omkostnad i förvärvskälla och flera gånger därefter upprepat sin hemställan om utredning av frågan. Trots alla vänliga ord om forskningens betydelse för näringslivets framtid har regeringen länge tvekat att effektuera denna riksdagens beställning. Äntligen, så sent som den 20 november i fjol, har regeringen tillkallat en sakkunnig med uppgift att utreda frågan, dock utan några närmare direktiv till utredningsmannen, Tidigare hade man inbillat oss att företagsskatteutredningen skötte denna utredning, men det har den inte gjort. Hade man verkligen hyst ett levande intresse för saken hade detta problem kunnat lösas för länge sedan. Det skulle ha varit en betydelsefull nationell manifestation av vårt lands helhjärtade satsning på forskningen. Det är näringslivets forskning som ger det snabbaste och omedelbara resultatet. Sådan forskning främjas bäst genom att företagen får möjlighet att upplägga särskilda forskningsfonder. Som ledamot av Europarådet intill i onsdags har jag haft tillfälle att konstatera det växande intresset i politiska kretsar över hela världen för forskning. Överallt har man kommit till insikt om forskningens betydelse för en fortsatt hög ekonomisk tillväxttakt och för välståndsutvecklingen. Det har också talats om det teknologiska gapet mellan Europa och USA. Vi vet också att Sovjet har en betydande forskningsverksamhet. Det går knappast att mäta det teknologiska gapet, men vi kan någorlunda uppskatta forskningspotentialen i olika länder, och det är uppenbart att Sverige där ligger något efter en del andra länder. Jag kan nämna att enligt en OECD-rapport i fjol uppgår Sveriges forskningskostnader till 1,5 procent av bruttonationalinkomsten, medan USA avsätter 3,4 procent. För USA:s del ingår givetvis också rymdforskning och forskning för försvaret, varför siffrorna kanske inte är fullt jämförbara. Motsvarande siffror är för England 2,3 procent, Frankrike 1,6 procent och Nederländerna 1,9 procent. Givetvis redovisas också mycket lägre procenttal för en del andra länder. Vi måste, herr talman, se detta problem i ett större perspektiv. Vi måste satsa på forskning inte bara inom den offentliga sektorn utan också — i högre grad än i dag — inom industrin. En vidgad avdragsrätt när det gäller inkomsterna skulle vara den bästa stimulansen, Vi måste satsa på forskning över hela linjen, och vi måste göra det nu. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I detta ärende har bevillningsutskottet delat sig i två delar, vilket inte är någon ovanlig företeelse. Trots detta är utskottsmajoriteten och reservanterna överens i ett väsentligt avseende, vilket kommer till uttryck i utskottets betänkande genom följande passus: »Inom utskottet råder inte några delade meningar om den tekniska forskningens stora betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Det är också utskottets enhälliga uppfattning att den allt snabbare tekniska utvecklingen kommer att skärpa kraven på ökade resurser för teknisk forskning.» Som herr Gösta Jacobsson nämnde begärde riksdagen redan 1959 på förslag av bevillningsutskottet en utredning om rätt till avdrag för forskningskostnader. Riksdagen har därefter upprepade gånger påmint om denna begäran. Det påstods — och det så sent som när riksdagen behandlade ärendet i höstas — att företagsskatteutredningen skulle utreda frågan. Men företagsskatteutredningen avslutade sitt arbete och upplöstes utan att ha rört vid problemet. Då plötsligt — efter nära tio år — hände något. Den 20 november 1968 tillkallade finansministern en sakkunnig för att se över frågan om avdrag vid beskattningen för forskningskostnader. Men den sakkunnige fick inga särskilda direktiv. Detta tycker reservanterna är anmärkningsvärt. En utredning som har att pröva en fråga av så vital betydelse för näringslivet och samhället bör ha direktiv att arbeta efter. Vår skattelagstiftning saknar nu uttryckliga bestämmelser om avdragsrätt för forskningskostnader, och praxis på området är mycket återhållsam. Det är därför angeläget att utredningsmannen får direktiv om ändamålet med uppdraget, som måste vara en vidgad avdragsrätt för forskningskostnader och därtill rätt till skattefri avsättning till forskningsfonder. I riksdagsberättelsen anges att utredningen beräknas bli klar i år. Med tanke på vad som hittills har skett — eller rättare sagt inte skett — på detta område sedan riksdagen första gången begärde en utredning 1959, anser reservanterna att utredningsmannen bör få direktiv att slutföra uppdraget i så god tid att proposition kan föreläggas 1970 års vårriksdag. Herr talman! Jag ber att få instämma i herr Gösta Jacobssons yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall inte låta min gode vän herr Gösta Jacobsson förleda mig att ge mig in på den vidgning av debatten som han inledningsvis gjorde. Jag har all respekt för herr Jacobssons insikter, även om jag inte alltid delar hans åsikter. Den som läser betänkandet kan notera att där i sak inte föreligger några skillnader. Det är på två punkter meningarna är delade. I det ena fallet begär man direktiv för den utredningsman som finns. Utskottets majoritet an ser att dessa direktiv inte behövs, därför att vad som krävs av motionärerna ligger inom ramen för den sakkunniges arbete. I det andra fallet vill man i skrivelse till Kungl. Maj:t begära ett förslag i frågan till nästa års riksdag. Som herr Tistad nyss sade räknar man med att den sakkunnige under detta år skall bli färdig med sin undersökning. Den måste liksom alla andra utredningar prövas på ett riktigt sätt och under rimlig tid. Det finns anledning att tro vad utskottet skriver att det inte är »uteslutet att proposition i ämnet kan föreläggas riksdagen nästa år». Med hänsyn till att vi är ense i sak och att utskottets majoritet räknar med att frågan skall klaras på det sätt utskottet beskriver yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den reservation som är fogad till föreliggande betänkande grundar sig på två motionspar, i vilka det hävdas att de handikappades speciella kostnader för intäkternas förvärvande skall få dragas av vid inkomstbeskattningen. Likaså aktualiseras frågan om extra avdrag på grund av de handikappades högre levnadskostnader. Reservationen, till vilken samtliga tre oppositionspartier anslutit sig, utmynnar i förslag om skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om skyndsam utredning av de handikappades skatteproblem. Utskottsmajoriteten vill i likhet med föregående år inte vara med om detta utan hänvisar till vad samhället uträttar på olika sätt för de handikappade. Alla är överens om att det görs värdefulla insatser både från statens och från landstingens sida för att hjälpa på detta område. Men när det gäller den form av ändring i skattereglerna som vi föreslagit är man på majoritetssidan helt negativ. Vi har i dessa dagar sett att de handikappade helt enkelt vill be traktas som vilken medborgare som helst och efter förmåga göra sin insats i vårt samhällsoch arbetsliv. Detta är en mycket glädjande företeelse.

Om vi är beredda att erkänna detta — och det är vi tvingade att göra vid en objektiv bedömning — innebär det att vi bör fullfölja tankegångarna och ge de handikappade möjlighet till den jämlikhet som vi i så många andra sammanhang talar om. Principiellt finns redan rätt till avdrag för intäkternas förvärvande, det gäller bara att vidga tillämpningsområdet. Bidragstanken är nödvändig i vissa fall, men lika nödvändigt är att man skapar avdragsformer för dem som har förvärvsarbete. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Beroende på att vår värderade ordförande i bevillningsutskottet inte är här i dag har fotfolket i utskottet fått ovanligt mycket att göra och återkommer kanske litet för ofta i talarstolen. Det är en fråga av vital betydelse hur vi på bästa sätt skall inrätta vårt samhälle så att det blir funktionsdugligt och bra för alla människor. Den jämlikhetsdebatt, som även herr Gösta Jacobsson snuddade vid för en stund sedan, pågår ju nu med stor frenesi här i landet. Detta är glädjande. Den speglar ju en klar vilja att på olika sätt försöka lösa jämlikhetsproblemen, inte minst för de handikappade.

Jag tror att man bör ha det resonemanget i bakgrunden, när man diskuterar även de nu aktuella frågorna om ökade möjligheter för rätt till avdrag vid beskattningen med anledning av fördyrade levnadskostnader. Vad som har betydelse i sammanhanget är nämligen vad samhället totalt gör för att förbättra de handikappades villkor. Vad beträffar åtgärder i den riktning som motionärer och reservanter önskar finns det redan nu betydande möjligheter för skattemyndigheterna att medge extra avdrag vid nedsatt skatteförmåga. Jag vill erinra om att taxeringsnämnder och prövningsnämnder för närvarande äger rätt att medge avdrag med 4 500 kronor och fr.o.m. 1970 års taxering med hela 6 000 kronor i fråga om skattskyldig vars skatteförmåga varit, som det heter, väsentligen nedsatt till följd av långvarig sjukdom, olycksfall eller ålderdom. Detta är en väsentlig utökning av möjligheterna att medge avdrag. I regel avvägs avdragen med utgångspunkt i de särskilda kostnader som har varit förenade med den omständighet som föranlett den nedsatta skatteförmågan. Vidare kan erinras om att riksskattenämnden i sina anvisningar beträffande avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats även berör sådana skattskyldiga som på grund av ålder, sjukdom, lyte eller liknande omständigheter är nödsakade att använda bil i arbetet. Här har rättspraxis utvecklats så att man t.o.m. i stor utsträckning godkänner resor till och från arbetet med taxi för människor som inte har möjlighet att komma till jobbet på annat sätt. Invalidersättning och invaliditetstillägg är helt befriade från beskattning enligt en bestämmelse i kommunalskattelagens 19 8. När vi haft att behandla dessa motioner i utskottet har majoriteten inte kunnat se de handikappades skatteförhållanden som ett isolerat problem utan som en del av de handikappades situation i stort. Herr Gösta Jacobsson erinrade också om vad samhället — stat, kommun och landsting — nu gör för att förbättra de handikappades villkor. Den 1 juli i fjol trädde flera reformer i kraft på detta område. Exempelvis inrättades handikappinstitutet, som skall biträda sjukvårdshuvudmännen, kommunerna och socialstyrelsen bl.a. då det gäller att utveckla tekniska hjälpmedel till förmån för de handikappade. Vi vet också att statens kostnader för handikappvården nu har ökat högst avsevärt. Man räknar ju med att för budgetåret 1969/70 närmar sig statens utgifter på detta område två miljarder kronor. Vi inom utskottsmajoriteten tror att vi då det gäller att stödja de handikappade i första hand bör gå fram bidragsvägen, ge större möjligheter till direkta bidrag och att över huvud taget göra samhället mera handikappvänligt. Vi tror att de handikappade är mera betjänta av en sådan politik än av skattepolitiska åtgärder, och vi tror också att detta ligger i linje med det jämlikhetskrav som vi hävdar. Man når rättvisare resultat på den vägen än genom avdrag i beskattningen. Jag yrkar bifall till bevillningsutskottets betänkande nr 15.
Herr talman! Jag vill endast opponera mig litet grand mot herr Paul Janssons uttalande att reservanterna betraktar detta som en isolerad skattefråga för de handikappade. Det gör vi inte. Vi ser skattefrågan som en detalj i de handikappades stora problem. Vi vill alltså få till stånd en lösning även när det gäller denna detalj.

Herr talman! I detta bevillningsutskottets betänkande nr 16 tas bl.a. upp de likalydande motioner som herr Åkerlind i andra kammaren och jag har avlämnat. Med anledning av den behandling utskottet givit motionerna vill jag säga några ord. Utskottet har gjort en s.k. välvillig skrivning, men enligt mitt sätt att se är denna skrivning inte helt klar. Därför vill jag belysa vad saken gäller, nämligen uttag av bränsle från egen skog. Det anses vara en förmån som rent principiellt skall beskattas. I detta fall är för närvarande denna princip en aning tvivelaktig, eftersom det endast är värdet av naturaförmåner som skall beskattas. Blir det däremot fråga om belastningar som en fastighetsägare kan utsättas för är någon beskattning rent principiellt inte aktuell. Det belyses också i utskottets uttalande beträffande arrendatorerna att dessa inte betraktar denna s.k. förmån av fritt bränsle som någonting av värde. Utskottet framhåller att det i praktiken i stället ofta har förekommit att arrendatorer vid arrendeuppgörelser avstått från förmånen av fritt bränsle, då det i skattehänseende ställt sig förmånligare för dem att köpa veden. Det är riksskattenämnden som fastställer normen för de värden efter vilka veden skall beräknas, och enligt min mening är det odiskutabelt att den fastställda normen är för hög. Man kan rätt enkelt framräkna — det är gjort i motionen och finns skildrat i utskottsbetänkandet — att denna norm i praktiken betyder ett vedpris på ungefär 25 kronor per kubikmeter. Eftersom man vill uppnå en viss värmemängd av veden, har man alternativa möjligheter att skaffa sig denna värmemängd. Man kan elda med ved eller använda exempelvis olja. Den mängd olja som åtgår för att man skall få ungefär lika mycket värme som man får av en kubikmeter ved är 100 liter. I nollzon kostar för närvarande olja 1, inkörd till fastighetspanna, 17 kronor för 100 liter. Om det gäller s.k. tung olja är priset 11, 12 eller 13 kronor. Här är alltså veden upptagen till 25 kronor, och det tyder på att vedens normvärde är ungefär dubbelt så högt som det borde vara. Enbart av denna anledning borde man nedsätta normvärdet till hälften. I de motioner herr Åkerlind och jag avlämnat har vi föreslagit som alternativ att man skulle göra detta. Utskottet säger att man bör tillämpa en viss försiktighet när det gäller dessa normvärden. Utskottet anser att de i stort sett är riktiga. De har varit oförändrade under hela 1960-talet, sägs det. Nu är vi på väg in i 1970-talet, och det råder inte något tvivel om att det är en eftersläpande uppfattning som utskottet ger uttryck åt. Slutsatsen blir, om jag har förstått utskottet rätt, att utskottet inte vill förorda någon ändring i skattebstämmelserna. Men beträffande tillämpningen talas om att en viss försiktighet kan vara motiverad vid fastställande av normerna för bränslevärdet. Jag är inte riktigt på det klara med innebörden i denna skrivning, och jag ville bra gärna få veta den. Jag hade tänkt yrka bifall till motionen i vad gäller halveringen av normvärdena för att få en opinion till förmån för åtgärden.

Jag hemställer, herr talman, att jag får ett svar på denna fråga från bevillningsutskottets talesman, så skall jag sedan ta ställning till yrkandet.

Herr talman! Det är litet svårt att mobilisera någon större indignation eller något större intresse för denna fråga längre, därför att den mer och mer börjar att ha spelat ut sin roll. Man sätter nämligen in oljeeldning överallt i dag, och det gör man inte av skatteskäl utan av bekvämlighetsskäl. Fortfarande är det förmodligen mycket billigare att i en bondgård elda med ved än med olja. Utskottet är försiktigt i sin skrivning och säger att de myndigheter som har att fastställa normerna bör iaktta en viss försiktighet och inte höja dem eller rättade sagt hålla dem på en låg nivå. Men vi har ändå inte velat vara med om några ändringar. Vi kan nog svara herr Åkerlund att det beror på att vi anser att normerna i dag är låga. Det finns exempelvis inte planer i världen att värma upp en stor bondgård på tre rum och kök — man pekar på att det ofta är bondgårdar med stora rum — för 470 kronor med olja, det försäkrar jag, speciellt om man dessutom måste räkna med dålig isolering. Jag anser alltså att normerna inte är särskilt höga utan rätt rimliga. De räkneexempel med bränsleenheter som här har gjorts tror jag får stå för motionärernas egen räkning. Man kan inte godta dem helt och hållet. Jag måste dock säga att jag har haft vissa sympatier för att man inte skall beskatta sådana här naturaförmåner. Men eftersom kostnaden för arbetskraft för att skaffa fram veden för närvarande är avdragsgill, går det inte ihop om man får dra av en kostnad för detta men mottagaren av förmånen inte behöver skatta för denna. Om varenda lantbrukare som det här är fråga om högg denna ved själv och körde hem den själv och det fanns garantier för detta, då kanske man kunde säga att förmånen var jämställd med den förmån som de egnahemsägare har som kan gå ut och gratis ta den dåliga klenveden i skogen. Men så är det inte, utan de allra flesta anlitar arbetskraft för detta. Då är den kostnaden avdragsgill, och då måste också förmånen beskattas. Jag misstänker att man drar av mer i kostnader än vad naturaförmånen beskattas för. Eftersom man inte kan särskilja detta och eftersom saken kommer att betyda mindre och mindre på grund av övergång till andra bränslen, har vi inom utskottet sagt oss att det kanske inte är någon anledning att göra någonting åt detta, men man skall iaktta en viss försiktighet när man fastställer normernas storlek. Det tycker vi att man gjort, när man inte höjt normerna under hela 1960-talet. Vad beträffar arrendatorn som inte vill ha naturaförmånen därför att det är billigare att köpa ved, så är det ju precis vad jag har sagt. Den köpta veden är avdragsgill också. När bonden värmer upp sin fastighet får han dra av vartenda öre som han betalat för veden, eftersom han får skatta för normerna med bränsle. Det kan alltså vara förmånligare ur skattesynpunkt att köpa ved, och det är naturligtvis ännu förmånligare, om man kan gå till granngården och hugga ned den gratis. Men jag tycker inte att denna fråga är av sådan betydelse att man helt skall skära bort naturaförmånen för att den drabbar i så begränsad omfattning. Det fastighet kan å andra sidan skapa irritation, om man säger att man går med på att bevilja avdrag för arbetskostnaden men inte beskattar förmånen. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är en rätt egendomlig argumentation som herr Wärnberg kommer med. Först säger han att hela denna fråga är så oväsentlig och att det är obehövligt att vidta en åtgärd bara för att folk håller på att gå över till oljeeldning. Jag tycker tvärtom att om det nu är en liten fråga borde man väl kunna vara en aning generös och bevilja den lättnad som jag har tänkt föreslå; Herr Wärnberg säger vidare att normen är låg och att man får vara tacksam för att den inte höjts. Men om värdet på produkten i fråga har gått ned vore det ändå egendomligt om man skulle sätta upp värdet ytterligare på något som i realiteten blir allt mindre och mindre värt för köparen. Denna egendomliga argumentation blir inte mindre egendomlig, när herr Wärnberg förklarar att en stor bondgård består av tre rum och kök. Detta är inte mer än en ganska liten familjebostad, och tre rum och kök på landet går säkert att värma upp för 470 kronor om man t.ex. använder olja. Det skulle ändå räcka till bortåt 3 000 liter olja. Det sägs att arbetskraften är avdragsgill. Ja, det kan så vara, men veden som bonden köper har han fått betala för i vanlig ordning. Arbetskraft är inte gratis. Den utgiften har han alltså inte sluppit ifrån. Jag skall fatta mig kort, herr talman. Jag skall nöja mig med att ställa yrkandet att riksdagen måtte besluta att nu gällande normvärde för s.k. hushållsbränsle skall nedsättas till hälften. Eftersom jag tycker att det vore bra att en opinion från kammarens sida kommer till uttryck i denna fråga, vill jag säga att jag kommer att begära votering.

Herr talman! Jag skall inte göra en bedömning av vare sig utskottets eller herr Häbinettes förståndsgåvor utan bara förklara varför det inte är fråga om någon beskattning av bränslet som sådant. Samtidigt kan jag bemöta herr Åkerlund. När man får räkna bort vad arbetskraften kostar på detta bränsle, är det mycket, mycket mera än de exempelvis 470 kronor som normen upptar för en stor bondgård med tre rum. Det kan proportionsvis också gälla större bostäder än trerummare. Eftersom man får dra av kostnaden för arbetskraften och normen gäller för bränslet fritt vid bostaden är det således en beskattning av kostnaden för såväl skog som arbete. Är kostnaden för arbetet avdragsgill blir det ingen beskattning av rotvärdet, ty det är noll. Det är egentligen bara en beskattning av den utförda arbetsprestationen, och anlitar man någon att utföra den är kostnaden därför avdragsgill. Herr Åkerlund frågade vad utskottets socialdemokrater menade med detta. Ja, utskottet är enhälligt i sin uppfattning. Fråga då också vad de borgerliga menar!
Herr talman! Jag ämnade inte delta i denna debatt, men efter den argumentation som förekommit känner jag mig föranlåten att säga ett par ord. Enligt skattelagen skall förmån av ringa värde ej upptas till beskattning. Vi har ju normen att om förmån av »ringa värde» ej överstiger 400 kronor kan man i vissa avseenden anse att det är en förmån av ringa värde, varför den ej blir föremål för beskattning. I mitt län är situationen den för de egna företagarna-jordbrukarna att de inte har några anställda varför de har att betala skatt för eget bränsle enär de följaktligen inte kan göra avdrag för omkostnaderna för att anskaffa detta bränsle. Vad använder man då för bränsle? Jo, det är klenvirke, sådant som man hugger utefter åkeroch skogskanter för att hålla rent där, efter dikesrenar, gallringsvirke osv. Det virke som blir kvar består i stort sett en dast av klenvirke efter de nya bestämmelserna om massavedens användning och dimension. Det gör att det blir virke som egentligen saknar rotvärde för avsättning, om det över huvud taget går att avsätta, som man använder till eget bränsle. En skogsarbetare eller arrendator behöver inte vid beskattningen ta upp den förmån som fritt bränsle utgör. Ur den utgångspunkten ter det sig egendomligt för småbrukarna att de skall behöva betala skatt för denna s.k. naturaförmån som klenvirket utgör. Det finns anledning för riksskattenämnden att göra en översyn av nuvarande bestämmelser. Jag skall därför, herr talman, be att få ansluta mig till herr Åkerlunds yrkande. Jag anser att det är fråga om en förmån av ringa värde som för närvarande beskattas.

Herr talman! Denna fråga är något av en gammal grammofonskiva, som vi känner igen. Det är ett tema som kan spelas med många variationer, men jag skall bespara kammaren från att göra detta alltigenom. Jag är medveten om att dubbelbeskattningen av aktiebolagsvinsterna är ett element i den svenska företagsbeskattningen, som är djupt förankrat i det svenska skattesystemet av i dag. Inte minst slår regeringspartiet vakt därom. Systemet har sina olägenheter, inte minst när det gäller kapitalanskaffningen. Man har i andra länder kommit med andra lösningar. Av departe mentschefens yttrande i propositionen nr 17/1967 fick man det intrycket att företagsskatteberedningen skulle överväga denna fråga, men därav blev intet. Det är därför motionärerna har förnyat sitt förslag om utredning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Som herr Gösta Jacobsson sagt har vi i vårt svenska skattesystem en dubbelbeskattning när det gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar på det sättet att beskattning sker både hos dessa och hos den person som får utdelning. I praktiken fungerar inte detta system när det gäller mindre företag och familjeföretag, där företagaren tar ut vinster i form av avlöning. En annan uppluckring av dubbelibeskattningssystemet skedde i och med genomförandet av den s.k. Annell-lagen, där utdelningar på nyemissioner är avdragsgilla intill fem procent inom en tioårsperiod. Man kan heller inte se vinstbeskattningen som en isolerad företeelse. Här måste vi föra in alla andra element i företagsbeskattningen, såsom konjunkturinvesteringsfonderna, avskrivningar på lager, maskiner och inventarier m.m. Det hela måste ses som en enhet. Den beskattningsform vi har, med en dubbelbeskattning som innebär «att vinster som plöjs ned i företagen egentligen inte beskattas, har medfört att vi fått välkonsoliderade företag i Sverige. Redovisad vinst beskattas lika antingen det sker utdelning eller inte. Jag trodde att vi var överens om att vi ville ha välkonsoliderade företag, att vi ville ha en beskattningsform som gjorde det möjligt för företag att konsolidera sig och bli starka och att nedplöjda vinster skulle beskattas lindrigare. Reellt har aktiebolags och ekonomiska föreningars skatter sjunkit genom de avdragsmöjligheter man här haft. I jämförelse med fysiska personer betalar den juridiska personen i dag betydligt mindre skatt än tidigare. Man skattar i praktiken, skulle jag vilja säga, för de vinster som man måste plocka fram för att ge de utdelningar som aktieägarna kräver på sina insatta pengar. De avdragsmöjligheter som i dag finns för aktiebolag och ekonomiska föreningar — jag tänker då framför allt på konjunkturinvesteringsfonderna — har tagits som intäkt för att kräva ytterligare lindringar i beskattningsformen för dem som inte har den möjligheten, nämligen fysiska personer med progressiv beskattning. Det har alltså gjorts gällande att dessa är hårdare beskattade och inte, som motionärerna här hävdar, att det är aktiebolagen som är hårdast beskattade. Motionärerna har tagit två länder som exempel och pekat på att utdelad vinst där beskattas olika mot vinst som plöjs ned i företaget. Men man kommer ändå fram till att företag i de två redovisade länderna för nedplöjd vinst får betala 50 respektive 51 procent i skatt. Jag vågar påstå att det förhållandet inte skapar några välkonsoliderade företag i dessa länder. Motionärerna konstaterar att ett slopande av dubbelbeskattningen skulle innebära ett skattebortfall för samhället. Det måste betalas av andra. Det är en övervältring av skattebördan på andra grupper. Jag frågar mig om de andra grupperna har större skattekraft än dem det här gäller. Men vad är motionärernas och reservanternas huvudskäl? Man säger att genom att avskaffa dubbelbeskattningen för aktiebolag och ekonomiska föreningar får vi en bättre fungerande kreditmarknad här i landet. Då skulle jag vilja fråga herr Gösta Jacobsson: Är vår kreditmarknad sämre än andra länders? Är det en dålig kreditmarknad vi har när vi under 1968 ställde 20 miljarder kronor till låntagarnas förfogande, eller om vi tar den reella kreditmarknaden, obligationslån och dylikt, 13 miljarder kronor? Vi hävdar oss mycket väl jämfört med andra länder då det gäller att hålla en fungerande kreditmarknad. Det rör sig bara i obligationslån om cirka 10 procent av vår bruttonationalprodukt.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
Herr talman! Jag hade inte tänkt göra något stort nummer av detta ärende, men jag kan inte underlåta att gå in på vissa punkter som herr Wärnberg drog fram, Han talade i slutet av sitt anförande utförligt om kreditmarknaden. Jag kan inte förstå vad kreditmarknaden har med den här beskattningen att göra. Herr Wärnberg tänkte kanske på kapitalmarknaden; att det kan vara lättare eller svårare att få kapital till nyemissioner m.m. när det gäller aktiebolagen. Det är klart att jag ur min synvinkel måste sätta högt värde på den konsolidering som finns inom det svenska näringslivet. Inte minst uppskattar jag detta när det gäller de investeringar och självfinansieringsmöjligheter som denna konsolidering har skapat. I det hänseendet hyser jag samma åsikt som herr Wärnberg, åtminstone så som han uttryckte den nu. Däremot vill jag i någon mån opponera mig mot ett annat uttalande av herr Wärnberg — och jag tror att bevillningsutskottets ordförande också brukar föra fram detta — nämligen att de juridiska personerna är så lågt beskattade i vårt land. Det kan låta sig sägas rent formellt, men i realiteten är det inte så. Företagen måste nämligen i viss mån betala de fysiska personernas skatt genom att marginalskatterna — särskilt på tjänstemannasidan — drivit upp lönerna så högt. På det sättet måste företagen på lönesidan betala en vad man väl skulle kunna kalla indirekt skatt.

Herr talman! Första lagutskottet har i sitt utlåtande nr 13 behandlat en motion som föreslår ändring av gällande bestämmelser så att skepp som gått på grund inom svenska territorialgränser och som inte bärgats av ägaren skall kunna flyttas eller tas bort genom svenska myndigheters ingripande. Sedan motionen väckts har frågan genom justitieombudsmannaskrivelse av den 7 februari innevarande år gjorts till föremål för Kungl. Maj:ts uppmärksamhet, och utskottet anser det därför icke erforderligt att riksdagen tar något initiativ i ämnet. Det är möjligt att den komplicerade frågan, med hänsyn till bl.a. försäkringsbestämmelser, måste utredas grundligare och att ytterligare tid erfordras för att lagtext skall skrivas etc. Men jag vill gärna i det här sammanhanget erinra om att denna motion blivit väckt efter det att dryga två års försök — bl.a. från länsstyrelsehåll — att komma till rätta med detta problem om bortforsling av fartygsvrak inte givit något som helst resultat. Ett konkret exempel är följande. Alltsedan december 1966, då ett fartyg gick på grund i Kvarken utanför Holmsund och 13 grekiska sjömän så tragiskt fick sätta livet till, ligger fartygsvraket fortfarande kvar på grundet, intill farled och nära den hamn över vilken bland annat en mycket stor del av turistströmmen mellan Finland och Sverige går. Sjöfartsstyrelse och länsstyrelse har inte ansetts ha befogenhet att ingripa och låta föra bort vraket. I egenskap av motionär och kanske också som turistnämndsordförande hoppas jag emellertid att ansvariga myndigheter snarast möjligt skall kunna knäcka detta juridiska problem — och göra det innan sommarens turistström sätter in. Jag anser att detta ärende är en miljöfråga, det är en fråga om landskapsvård av principiellt stor räckvidd. Det gäller också att rädda ekonomiska värden. För två år sedan hade fartygsmaskineriet kunnat bärgas, nu har de dyrbara motorerna rostat sönder. Jag har, herr talman, intet yrkande men vill gärna uttala en förhoppning om att de lagändringar, som finns skisserade i första lagutskottets utlåtande nr 13, snarast möjligt kommer till stånd för att kunna tillämpas bl.a. så att vraket Sinergasia på Lövögrundet kommer bort.

Herr talman!

Utskottet har emellertid varit alldeles utomordentligt enigt i sin indignation mot sådana uppträdanden som inriktas på vanhelgande av kyrkor och kyrkogårdar. Det är naturligtvis inte lätt och det kanske inte heller är riktigt att i ett utlåtandes litet torra prosa uttrycka den indignation som faktiskt präglade utskottsbehandlingen av detta ärende. I de uttalanden som gjordes tog man upp frågan om den brist på allmän hänsyn och den okunnighet om andra människors känslor, som ett störande uppträdande på helgade platser kan framkalla hos många människor. När detta ärende behandlades trodde jag för min del att det gällde en företeelse av typisk storstadskaraktär, någonting som vi kan uppleva i kyrkorna i Klara etc. när som helst, men under utskottsbehandlingen upplystes att detta är ett allvarligt problem över hela landet. Det är glädjande att kunna konstatera att oavsett politisk partitillhörighet och religiös uppfattning var vi eniga i detta ärende. Jag vill, herr talman, vidare ha understruket att det i utskottsutlåtandet gjorts ett uttalande om att bevakningen av kyrkor och kyrkogårdar bör ges en hög prioritet från polismyndigheternas sida. Jag hoppas att detta skall observeras av dem som har ansvaret för denna sak och att de personalbehov på andra områden som kan uppstå på grund av en sådan prioritering skall kunna bli tillgodosedda i vederbörlig ordning.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna fråga därför att motionärerna är ute i ett angeläget ärende, frågan om kyrkofriden, hur man skall kunna bevara respekten för helgade rum och platser. Utskottet säger att en vidgad upplysningsverksamhet och fostran i skolorna kan öka respekten för de värden som motionärerna slår vakt om. Men man säger också att vad som har inträffat — man kallar det intermezzon — är »uttryck för ungdomligt självsvåld, som bottnar i allmän brist på hänsyn eller i okunnighet om de känslor som störande uppträdande på dessa platser väcker hos många människor». I mitt eget län har det inträffat två år efter varandra att julottor störts av ungdomar. Det finns inget försvar för detta. Jag beklagar de ungdomar som uppträder så att de stör julottefriden. Detta är ett beklämmande drag i svenskt samhällsliv som, skulle jag dock tro, tillhör sällsyntheterna, men det finns anledning att påpeka vad som skett. Utskottet hoppas att religionsundervisningen skall främja elevernas förståelse och respekt för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor. Jag vill säga att vad både skolan och hemmen har att göra är att skapa aktning och respekt för andliga och religiösa värden. Vi som tillhör en äldre generation fick det arvet med oss från våra hem, från vår skola och från vår konfirmationsundervisning. Det har inte varit någon belastning för oss utan tvärtom ett stöd och en styrka att kunna förstå och känna vilken betydelse dessa värden har. Opinionsbildarna har också ett mycket stort ansvar. Man blir beklämd när man lägger märke till radions och televisionens insatser. Där används ord som sårar många människor. Av massmedia borde kunna krävas hyfs och ett uppträdande som skapar aktning för andliga värden. Vad som där visas vid vissa tillfällen både bryter ner och sårar många människor, vilka fått sin uppfattning grundad på det sätt som jag nyss har redovisat. Det finns områden som är okränkbara. Dit hör kyrkorummet och andaktsplatserna. Det finns anledning att betona detta. Till utlåtandet har fogats ett särskilt yttrande i vilket sägs att det behövs mera polisbevakning osv. För min del vill jag säga att detta ändå inte löser problemet. Det gäller att åstadkomma hänsyn och ge kunskaper om kyrkors och kyrkorums okränkbarhet. Människor måste förstå betydelsen av kyrkogårdens fridlysning och gudstjänstens helgd. Jag tror att bristen på det området beror på att man skall vara så tuff och modern i dag. Man har tappat bort många av de värden som utgör bakgrunden till motionen, och det har gjort att vi har fått bekymmer bl.a. på det sättet att somliga människor uppträder störande och vanhelgande. Herr talman! Jag har inget annat yrkande i det här läget än om bifall till utskottets hemställan. Jag måste dock säga att jag är litet förvånad över utskottet. Det anser nämligen att något initiativ av riksdagen inte erfordras. Jag tror att det finns anledning för oss som sitter i riksdagen att verkligen ta vårt ansvar och söka medverka på alla vis till att skapa en annan tingens ordning och en annan grunduppfattning, så att dessa värden skall kunna hållas i helgd på ett bättre sätt än som sker för närvarande.
Herr talman! Som herr Lidgard redan framhållit, har första lagutskottet tagit synnerligen allvarligt på denna sak och diskuterat den mycket ingående. Alla i utskottet har varit överens om att fördöma sådana här handlingar. Jag har svårt att förstå att aggresiva ungdomar skall kränka just kyrkan och kyrkofriden. Botemedlet är väl upplysning och fostran, vilket också utskottet fram hållit, och denna fostran måste ske först i skolan och sedan i ungdomsorganisationerna. För min del vill jag understryka betydelsen av att man försöker erbjuda dessa rotlösa ungdomar meningsfyllda sysselsättningar, speciellt under helger, då de upplever sysslolösheten som mycket svår och påträngande. Sedan har herr Eric Carlsson talat om massmedias stora betydelse, och visst har dessa sitt inflytande. Men om människor har den sunda inställning som skall grundläggas just i skolan kan de nog skilja på det som är riktigt och inte riktigt även när det gäller program som ges i radio och TV. Dessutom har kyrkan själv ett stort ansvar härvidlag och måste se till att kyrkorummet helgas. I ytterlighetsfall finns också möjlighet att tillkalla polis. I slutet av utlåtandet skriver utskottet att det finner det värdefullt att dessa frågor ställts under debatt och detta kan kanske skapa större förståelse och respekt för dessa värden, som vi alla är överens om att vi skall försvara. Men vi anser inte att man vinner någonting på ett särskilt initiativ från riksdagens sida. Utskottets uttalande får i stället ses som en allmän önskan och hemställan till dem det vederbör att slå vakt om dessa värden och skydda kyrkofriden även i framtiden. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

I andra fall erläggs avgifter för anställda av den åsyftade kategorin utan att dessa erhåller rätt till så stor pension som avgifternas storlek skulle motivera. De människorna återfinns dessutom ofta inom låginkomstgrupperna. Det är förklarligt om dessa grupper, vilkas problem berörs i motionerna, har svårt att förstå det riktiga och rättvisa i att inbetalade avgifter så dåligt överensstämmer med tillgodoförda pensionspoäng. I den mån vederbörande arbetstagare driver egen rörelse — antingen som huvudnäring eller som binäring till en deltidseller korttidsanställning — har visserligen pensionsrätt erhållits från arbetsanställningen, men avgifterna har helt fått bestridas av individen själv under förutsättning att arbetsinkomsten ej uppgått till basbeloppet. Inkomsten från anställning läggs i botten och inkomsten från den egna rörelsen läggs ovanpå vid beräkning av avgift. Dessa problem tas upp i motion II: 904. Motionärerna vill få till stånd en ändring av de berörda reglerna, så att vid beräkningen av egenavgift basbeloppet i första hand skall avräknas på inkomsten av annat förvärvsarbete än anställning. Vad beträffar 30 och 15-årsreglerna så innebär dessa beaktansvärda fördelar för många försäkrade. Motionärerna vill givetvis inte föreslå någon försämring för dessa. Men det finns vissa grupper, främst låginkomstgrupper, som inte lika bra som andra kan dra nytta av dessa fördelar. Det gäller här låginkomsttagare, som tidigt kommer ut i anställda, m.m. förvärvslivet och för vilka avgifter erläggs till pensioneringen under avsevärt längre tid än för vissa andra inkomsttagare. Det är också att märka att dessa inkomsttagare i regel har relativt konstant årsinkomst på låg nivå. De kan sålunda inte dra någon större nytta av 135-årsregeln, som i stället gynnar grupper med brant stigande inkomster under senare delen av sin aktiva tid. Vi i centern anser det vara mycket angeläget att berörda grupper av försäkrade kan få pensionsrätt även för pensionsgrundande år överstigande 30. även i dessa frågor anser vi det vara befogat med en utredning. Då riksdagen 1960 behandlade motioner i dessa frågor, hemställde andra lagutskottet att, enär erfarenhet ännu inte vunnits om reglernas verkningar, motionerna inte måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Så lång tid måste nu anses ha förflutit sedan reglerna trädde i kraft, att en översyn bör komma till stånd. Motionärerna i år har yrkat att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om utredning i ärendet. När dessa problem tidigare diskuterats i riksdagen har man hänvisat till att de har samband med finansieringssystemet i stort inom socialförsäkringens område och att detta system var föremål för utredning. Det åsyftade utredningsarbetet har avslutats utan att leda till något resultat för socialförsäkringarnas del. Med hänsyn härtill är det nödvändigt att man genom separata åtgärder söker komma till rätta med de i motionerna aktualiserade problemen. Hänvisningen till den allmänna konstruktionen av tilläggspensionssystemet kan inte i längden motivera att man underlåter att lösa den rättvisefråga som föreligger. Enligt min och motionärernas mening bör man, även om man inte kan få absolut överensstämmelse, sträva efter så stor överensstämmelse mellan avgift och pension som är möjlig utan att äventyra tilläggspensioneringens uppbyggnad. Såsom anförts i reservationen är nuvarande förhållanden otillfredsställande, och olägenheterna drabbar till övervägande del personer med relativt små inkomster. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till reservationen, som avgivits av utskottets samtliga icke socialistiska ledamöter och som innebär att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om utredning i frågan.

Herr talman! Två av dessa motioner är gamla bekanta, som har varit föremål för riksdagens prövning vid åtskilliga tillfällen. De gäller full överensstämmelse mellan avgifter och förmåner. Det nya är motionen av herrar Sundman och Ullsten beträffande det sätt på vilket man skall göra avdrag för basbeloppet. För = förvärvsarbetande med inkomst av både anställning och annat förvärvsarbete skulle basbeloppet i första hand avräknas mot inkomsten av annat förvärvsarbete. Den allmänna försäkringen är uppbyggd på ett fördelningssystem, och man har varit angelägen om att få det så enkelt som möjligt. Om man fick ut precis i förmåner vad man erlagt i avgifter, skulle det vara ett individuellt pensionssystem där varje försäkringstagare vore registrerad, och det skulle fordra en stor apparat. Jag tror alltså att det finns stora fördelar med det sätt på vilket den allmänna försäkringen är uppbyggd och som innebär att man tar ut avgifterna kollektivt. Det kanske inte alltid ger, som det har sagts, full överensstämmelse : mellan å ena sidan avgifterna och å andra sidan förmånerna, men så kan också vara fallet i många andra pensionssystem. Andra lagutskottet har behandlat frågan vid många tillfällen och uttalat att vi måste ha denna ordning som möj liggör en billig administration. Utskottet medger också att det kanske i vissa fall inte är överensstämmelse mellan avgifter och förmåner. Så kommer jag till den nya motionen av herrar Sundman och Ullsten. Där behandlas avdraget för dem som har dels anställning hos arbetsgivare, dels inkomster av annat förvärvsarbete. Motionärerna vill att basbeloppet i första hand skall avräknas mot inkomsten av detta andra förvärvsarbete och icke mot inkomsten från arbetsgivaren. Då möter man ett stort problem, nämligen hur arbetsgivaren skall kunna hålla kontakt med de arbetstagare som har sidoinkomster i form av annat förvärvsarbete. Det är mycket svårt för arbetsgivaren att hålla reda på detta. När arbetsgivaren lämnar deklaration som underlag för beräkning av ATP-avgifterna — det skall ske senast den 31 januari — får han räkna samman alla de anställda och räkna om dem i helårsarbetare och sedan göra avdrag för så många basbelopp som svarar mot antalet årsarbetare. Det är enkelt. Många kanske skulle tycka att det vore en fördel om man fick göra motsvarande avdrag från inkomsten av annat förvärvsarbete. Men då skulle det kunna bli så att man fick större förmåner än som svarade mot de erlagda avgifterna. Vid behandlingen i andra lagutskottet kom vi fram till att den nuvarande ordningen skall bibehållas, även om det i vissa andra fall, såsom sagts, inte föreligger full överensstämmelse mellan förmåner och avgifter. Vad sedan gäller regeln att pensionen skall grundas på de bästa femton av de trettio åren så vill jag framhålla att inkomsten under förvärvsåren fördelar sig mellan de olika åren på skilda sätt för olika arbetstagare. En del har kanske de högsta inkomsterna från den anställning där de varit längst, andra har de högsta inkomsterna före 40 år. Men i samtliga fall tar man vid pensionsberäkningen hänsyn till de fem ton bästa av de trettio åren. Om någon intjänat pensionsrätt under mer än trettio år, skall man också ta de femton bästa av samtliga år. Pensionssystemet måste vara så uppbyggt att det finns ett visst samband mellan inkomsten och pensionen. Det måste vara en fördel att få räkna med de femton bästa åren. Att det sedan finns grupper som har låga inkomster på ålderns dar måste väl rättas till på andra vägar än via pensionssystemet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande nr 17.

Herr talman! Utskottets talesman har framhållit svårigheterna att i det nuvarande systemet ta hänsyn till de problem som motionärerna pekat på och som även jag berört i mitt tidigare anförande. Jag skall villigt erkänna att det nuvarande systemet är ett rationellt system. Men det har vissa skönhetsfläckar som det vore angeläget att göra någonting åt. Jag tror inte att det skulle innebära något större ingrepp i de nuvarande reglerna om man försökte tillgodose de synpunkter som framförts här. När det gäller frågan om inkomsttagare som har inkomst av såväl anställning som annat förvärvsarbete, t.ex. av rörelse, har reservanterna här anvisat en väg som jag tycker skulle vara framkomlig och rättvis. De säger att man vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för en deltidseller korttidsanställd med inkomst jämväl av annat förvärvsarbete kan fördela basbeloppsavdraget på inkomsten av anställning och inkomsten av annat förvärvsarbete i förhållande till inkomstdelarnas storlek. Därigenom skulle överensstämmelse uppnås mellan den del av anställningsinkomsten som arbetsgivaren er lägger avgift för och den pensionsgrundande inkomsten som härrör från anställning. Dessutom skulle egenavgiften bli rättvisare avvägd genom att den blev beräknad på den del av den pensionsgrundande inkomsten som återstår sedan en proportionell del av basbeloppet avdragits. Jag tror inte heller att det skulle innebära några större svårigheter att genomföra ett sådant system. Jag kan föreställa mig att arbetsgivaren i den löneuppgift han lämnar skulle kunna göra en anteckning om hur han beräknat basbeloppsavdraget. Den arbetsgivaruppgiften insorterar sedan taxeringsmyndigheterna i vederbörande inkomsttagares deklaration. Man borde därför kunna få ett system där arbetstagaren tillgodoräknas det basbeloppsavdrag som arbetsgivaren gjort och arbetstagaren dessutom får sin del av basbeloppet avdragen från inkomsten av annat förvärvsarbete.